Herr talman! I Svenska Varvs årsredovisning för 1983 — en färgglad broschyr med glättat papper — gör Roine Carlsson, det ansvariga statsrådet, en genomgång av skälen för att ha statliga företag. Han anför i huvudsak tre olika skäl för att det skall finnas statliga företag. För det första gäller det regionalpolitiska skäl. För det andra gäller det försörjningspolitiska skäl. För det tredje gäller att staten kan behöva gå in för att rekonstruera särskilt stora företag, där stor uthållighet och stora kapitalresurser erfordras. Dessa tre skäl har debatterats många gånger. Vi har även på moderat håll ansett att det i vissa regionalpolitiska frågor, t.ex. av typen Kiruna, under vissa omständigheter kan vara nödvändigt att ha statliga företag för att klara viktiga sysselsättningspolitiska mål. När det gäller försörjningspolitiken har vi däremot sagt att vi tycker att det är riktigare att lägga ut någon form av anbud för produktion som det av försörjningspolitiska skäl är viktigt att bibehålla inom landet. När det gäller det tredje skälet — rekonstruktion av stora kapitalkrävande företag med stort risktagande — har vi under olika regeringar varit med om att ta ansvaret för att omdana och rekonstruera stora företag under socialt acceptabla former. Om de tre historiska skäl statsrådet Roine Carlsson anför för statligt företagande har alltså inte nämnvärd oenighet i sig rått. Däremot gör statsrådet längre fram i samma årsredovisning följande uttalande: ”För statliga företag gäller precis samma villkor som för andra företag.” Med detta uttalande gör statsrådet Carlsson i princip helt klart att det inte finns några bärande skäl — förutom de nämnda — för att bibehålla statliga företag i statlig ägo. Det råder inget som helst tvivel om att de flesta privata företag konkurrerande med statliga företag har visat bättre ekonomiska utfall. De har visat större flexibilitet och större effektivitet. Man har lyckats hålla politisk inblandning utanför, och man har drivit företagen på mer strikt företagsekonomiska villkor än vad som varit fallet med motsvarande statliga företag. Vi tycker att risken för statlig inblandning i statliga företag är ett starkt skäl för att begränsa det statliga ägandet av företagen. Vi tycker också att ett starkt skäl för en privatisering av statliga företag är den statsskuldssituation som Sverige i dag befinner sig i. Många företag med stora ekonomiska problem säljer ofta ut olika former av lågförräntande substanstillgångar för att på det sättet kunna lätta på skuldbördan och minska räntekostnaderna. Vi anser att statsmakten på ungefär samma sätt skulle kunna sälja av vissa av de statliga företagen som ger utomordentligt små tillskott till den svenska statskassan. På det sättet skulle vi kunna minska budgetunderskottet och möjligen amortera en del av de stora skulder som staten i dag brottas med. Vi anser även att det finns ett tredje starkt skäl för privatisering av statliga företag. Vi anser att en privatisering av statliga företag bör kunna samordnas med en betydande ägandespridning för att öka aktieägandet i det svenska samhället och skapa ett brett aktieägande i de nuvarande statliga företagen. På det sättet kan vi åstadkomma en reell ägandespridning. Dessa tre skäl — att få bättre fungerande företag med minskat politiskt inflytande, att banta statsskulden och att sprida ägande — är tre centrala argument för privatisering. Vi anser att resultaten för det statliga företagandet under de senaste 15 åren gör att vi har mycket bra på fötterna när vi ställer kraven på privatisering. Under det senaste året har det ansvariga statsrådet talat om det utomordentligt goda ekonomiska utfallet för de statliga företagen. Jag vill inte ge honom rätt på särskilt många punkter i det avseendet. Visserligen har Svenskt Stål och LKAB visat vinster. Men det är helt uppenbart att de vinsterna icke är tillfredsställande och att man kommer att få det besvärligt att klara kommande reinvesteringar för att bibehålla nuvarande produktionskapacitet — detta trots att man fått utomordentligt stora avskrivningar från statskassan av befintliga tillgångar. Lönsamheten bör alltså öka i båda dessa företag, för att man långsiktigt skall kunna överleva. Det är i och för sig riktigt när Roine Carlsson säger att televerket, postverket, Vattenfall och några av de andra affärsdrivande verken med olika former av monopolinslag fortfarande ger mycket positiva resultat. Men detta är i sig ingen nyhet och ingen förändring av den situation som har rått för de statliga företagen tidigare. Det finns däremot statliga företag som fortfarande visar avsevärt dåliga resultat. Om vi går till gamla Statsföretag, Procordia, kan vi finna att dotterbolaget gamla Svenska Tobaksmonopolet visar större positivt resultat än hela företagsgruppen i sig. Resultatnivån i Procordia får med andra ord anses vara helt otillfredsställande, och avkastningen på arbetande kapital uppgår förmodligen inte till mer än hälften av vad man borde kunna kräva av en sådan företagsgrupp. Att Svenska Varvs resultat är utomordentligt dåligt för det gångna året har väl alla kunnat notera i pressen. Med en förlust på över 1 000 milj.kr. har man tvingats stämpla ner aktiekapitalet till hälften för att undgå likvidationsplikt enligt aktiebolagslagen. Man finner ganska snart att statliga företags lönsamhet inte är någonting att skryta med. Zenit Shipping AB har jag tidigare debatterat ett antal gånger i denna kammare. Trots kapitaltillskott på 3 000 milj.kr. sedan starten på egen hand 1982 och trots att riksgälden gått in med ytterligare 1 100 milj.kr. är förmodligen Zenit Shipping AB, Västeuropas största statliga rederi, likvida tionspliktigt i dessa dagar. Dvs. de statliga företagen visar inte upp några lysande resultat. Det är snarast en tidvis skicklig och framgångsrik marknadsföring från regeringens sida som fått det att verka som om de statliga företagens resultat skulle vara mycket bra. Själv skulle jag snarast vilja kalla marknadsföringen otillbörlig eller en skrytvals. I näringsutskottets betänkande 32 behandlas en rad delar av det statliga företagandet. Vad avser de statliga affärsverken anser vi att deras verksamhet skall utsättas för konkurrens, att de delar som inte är myndighetsutövning bör drivas i bolagsform för att om möjligt kunna privatiseras eller i alla fall kunna öppnas för ägandespridning i den mån man finner det vara lämpligt. I fallet affärsverket FFV har utskottets borgerliga ledamöter enhälligt sagt ifrån att man anser att bolaget omgående bör ombildas till aktiebolag för att ge det likvärdiga möjligheter att konkurrera med motsvarande privata företag. Vad avser affärsverken domänverket och Vattenfall har vi ställt upp klara entydiga krav på privatisering av delar av substanstillgångarna. Vi menar att domänverket bör sälja skogsoch jordbruksfastigheter för ungefär 400 milj.kr. per budgetår under ett antal år framåt. För Vattenfalls del har vi ansett att ett antal av de krafttillgångar som finns — huvudsakligen vattenkraft — bör kunna privatiseras planenligt under ett antal år i framtiden. Vi har ställt upp ett mål för de statliga företagen totalt sett. Man bör genomföra privatiseringar i storleksordningen minst 3 000 milj.kr. per år. Vi anser det vara ett realistiskt mål, ett mål som väl kan uppfyllas genom de olika metoder som vi har föreslagit i utskottets betänkande. Vi tänker då inte bara på börsintroduktioner och direktförsäljningar, utan det finns en rad andra möjligheter att bredda ägandet och effektivisera företagen i sig. I en annan reservation behandlar vi Sveriges Investeringsbank. Vi tycker i likhet med många andra företrädare att denna bank, med den fungerande kapitalmarknad Sverige fått under de senaste 5-10 åren, har överlevt sig själv. Det behövs ingen särskild statlig investeringsbank för särskilt riskfyllda placeringar. Det finns i dag en fungerande kapitalmarknad där man är beredd att satsa även i riskfyllda projekt, och följaktligen föreslår vi att Investeringsbanken skall avvecklas. Vi har även tagit upp Göta Kanalbolag vid behandlingen av ett par motioner. Vi tycker att det är tråkigt att regeringen inte tagit fasta på de förslag som har funnits från Göta Kanals Vänner på en privatisering och kommersialisering av kanalen för att marknadsföra den på ett mer effektivt sätt och utnyttja den som turistattraktion, som någonting positivt. I stället har man lagt in den i domänverket för någon form av långsiktig förvaltning utan offensiva satsningar. I behandlingen av Zenit Shipping AB har vi upprepat tidigare krav på en snabb avveckling i stället för en utbyggnad, som de kommunistiska motionärerna föreslår. Det statliga företagandet har utan något som helst tvivel misslyckats under denna mandatperiod. Man har satsat mellan 14 000 och 16 000 milj.kr., och det vi i dag bevittnar i praktiken är att dessa enorma penningbelopp inte har räckt ända fram, utan man har redan under denna vår tvingats gå till riksgälden för att få kapitaltillskott till Zenit Shipping AB, att Svenska Varv tvingats stämpla ner aktiekapitalet och att Zenit ånyo förmodligen är likvidationspliktigt. Det är därför vi föreslår en ny strategi, som skall innebära sanering av de befintliga krisföretagen. Man skall försöka återfå en del av det statskapital som tvingats åtgå för dessa saneringar genom att göra en systematisk privatisering av statliga företag för att kunna sprida ägandet, effektivisera företagen och därmed även kunna minska budgetunderskottet. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till de moderata reservationerna i näringsutskottets betänkande nr 32.

Herr talman! I sitt betänkande 1984/85:32 behandlar näringsutskottet bl.a. principerna för statlig affärsverksamhet. Vi i centern anser att ett statligt ägande aldrig får bli ett självändamål. Det finns i ett flertal fall konkreta skäl för statligt ägande. Det gäller t.ex. väsentliga delar av SJ och postverket. I övrigt måste självfallet målsättningen vara att ägande och företagsform så långt som möjligt skall främja en effektiv verksamhet och en god service till dem som berörs av verksamheten. Med detta synsätt är det naturligt att kontinuerligt pröva om statligt ägande nu och framgent är den bästa verksamhetsformen för en rad verksamheter. Det är centerns medvetna strävan att alltid verka för ett bättre resursutnyttjande som är vägledande också i prövningen av försäljningen av statliga företag. Särskilt angeläget är att olika verksamhetsformer, privata, kooperativa och statliga, får möjlighet att verka på så lika villkor som möjligt. Därför lägger vi stor vikt vid att statliga företag inte genom monopol kan skaffa sig fördelar i närstående affärsverksamhet. Herr talman! Jag tycker det är viktigt att notera den grundläggande enighet som finns i näringsutskottet om att försäljning av statliga företag är en möjlighet som noga måste prövas. Socialdemokraterna vill göra det utifrån något annorlunda värderingar än de icke socialistiska partierna, men det finns en betydande samstämmighet avseende konkreta åtgärder och möjligheter. Detta lär betyda att oavsett vilken majoritet som kommer att ha regeringsmakten efter höstens val, så kommer frågan om försäljning av statliga företag att vara aktuell. Socialdemokraterna i utskottet ifrågasätter försäljningens statsfinansiella betydelse, och självfallet påverkas denna av försäljningssätt och försäljningspris. Vikten av en välplanerad försäljning betonas också i hög grad av oss reservanter. Även här tycks alltså finnas en betydande intressegemenskap, och vad som krävs för verkligt breda lösningar är att utskottsmajoriteten — socialdemokraterna och vpk — gör en påtaglig ytterligare nedskrivning av sina socialiseringssträvanden till förmån för effektivitet och landets ekonomi. Två konkreta försäljningar behandlar utskottet i särskild ordning. Det gäller domänverket och Vattenfall. Försäljningen av fastigheter som är i domänverkets ägo har bl.a. till syfte att på ett positivt sätt komplettera bondeskogsbruket, vilket i flertalet fall medför ett bättre resursutnyttjande. De icke-socialistiska partierna är eniga i bedömningen att en försäljning av statens vattenkraft innebär möjligheter till mycket betydande och långsiktiga besparingar i statsbudgeten och samtidigt ett bättre nyttjande av den värdefulla vattenkraften. Det är denna gemensamma och grundläggande bedömning som är grunden för vår begäran att regeringen snarast skall utarbeta ett konkret förslag avseende försäljningen av vattenkraften. Utskottsmajoriteten målar — med stöd av en PM från Vattenfall — en skräckbild av vad som skulle hända vid en försäljning enligt de riktlinjer som anges i centerns partimotion. Detta ger mig anledning till följande synpunkter och kommentarer. Centerpartiets förslag i motion 1984/85:2070 om försäljning av statens vattenkraftstillgångar har som primärt syfte att en betydande del av statens korta upplåning skall ersättas genom emission av vattenkraftsaktier, i första hand för hushållens sparande. På detta sätt ersätts korta dyra lån med ett långsiktigt sparande med låg direktförräntning men med en betydande och säker värdestegring. Därigenom kommer budgetunderskottet på längre sikt att reduceras genom minskade statsskuldräntor. Därtill kommer andra positiva effekter som kan medverka till lägre inflation och lägre räntenivå till fördel för såväl den enskilde som för landet. Flera olika vägar utöver traditionell introduktion på börsen bör användas vid försäljningen av vattenkraftsaktier. Det är av stor betydelse att vattenkraftsaktierna kan få en speciell ställning som folkaktier med ett mycket brett ägande och att de kan betraktas som ett realistiskt placeringsalternativ för köpare av statsobligationer. En organisatorisk uppdelning av Vattenfalls verksamhet enligt centerpartiets förslag kan rätt utnyttjat medföra betydande effektivitetsvinster och ett långsiktigt bättre utnyttjande av skilda energiresurser. Den nödvändiga samordningen av elproduktion och elanvändning i Sverige och i Norden anser vi kunna ske genom KÄRNSTAM-bolaget enligt den redovisning vi gör i vår partimotion. Vattenfall hävdar i en promemoria som redovisas i det betänkande vi nu behandlar att centerpartiet har övervärderat vattenkraften och att betydande elprishöjningar blir nödvändiga om förslaget i motionen genomförs. Det är anmärkningsvärt hur olika Vattenfalls beräkningar och värderingar utfaller i olika situationer.

I dag hävdar Vattenfall att en fjärdedel av detta belopp är ett högt värde. Lika motsägelsefulla är Vattenfalls påståenden om att Forsmark 3 är en lönsam investering utan kostnadshöjande effekt på elpriset och att ett vattenkraftspris på ca 1:60 kr. per kWh och år skulle vara starkt prishöjande. Orimligheten i Vattenfalls resonemang framgår tydligt av att Forsmark 3 har kostat mer än 1:60 kr. per kWh och år att bygga och därtill har 5-6 gånger så hög driftskostnad som vattenkraften. Sammanfattningsvis hävdar vi att centerpartiets förslag inte behöver innebära en högre elprisnivå än om nuvarande ägande av och organisation för Vattenfall bibehålls. Tvärtom föreligger i ett längre perspektiv goda förutsättningar för totalt sett lägre energikostnader för konsumenterna vid en uppdelning av Vattenfall enligt centerns förslag. Herr talman! Avslutningsvis vill jag yrka bifall till samtliga reservationer där Tage Sundkvists och mitt namn finns med.

Herr talman! I det här betänkandet redovisas ställningstaganden när det gäller statlig företagsamhet. Jag föreställer mig att de olika uppfattningarna inte precis slår ner som en bomb bland kammarens ledamöter. Det är med andra ord väl kända ståndpunkter, som med en viss regelbundenhet ventileras i riksdagen. Det hindrar inte att diskussionerna är meningsfulla och nyttiga såväl för oss politiker som för dem som direkt ansvarar för de olika verksamheterna. Det är framför allt värdefullt att gränserna för statlig affärsverksamhet ständigt utsätts för kritisk granskning. Jag tänker den här gången ägna större delen av min tid åt affärsverken. Det har ju stormat ganska ordentligt kring några av dem på senare tid, och med debatten har följt en mängd frågor, ofta av principiell natur. De har bl.a. gällt affärsverkens egentligen helt omöjliga ställning som dels myndighet, dels affärsdrivande verk, dels i flera fall dessutom administratör av ett monopol. Mellan de här funktionerna finns det inga vattentäta skott. Det är enligt min uppfattning tveksamt om det över huvud taget går att åstadkomma en tillförlitlig avgränsning. Att affärsverken i så stor utsträckning har aktualiserats i debatten under senare år hänger i första hand samman med en aktiv marknadsföring med syfte att, på ett ofta mycket offensivt sätt, slå sig in på konkurrensutsatta marknader. Vid ett första påseende kan detta tyckas ligga väli linje med de krav ägaren bör ställa på effektivitet och lönsamhet, men vad man då glömmer är att affärsverkens delvis nya sätt att arbeta gör det absolut nödvändigt att finna former för en avgränsning mellan den verksamhet som sker i monopolets form, den som bedrivs i egenskap av myndighet och, för det tredje, den som är konkurrensutsatt. Som organisationen nu fungerar finns det en uppenbar risk att utgifterna bokförs på myndighetsutövningen och inkomsterna på affärsverksamheten. Lika nära till hands ligger att använda överskott från den monopolskyddade verksamheten för offensiver in på konkurrensutsatta sektorer. Från liberal utgångspunkt kan det här förhållandet inte accepteras. Alla former av konkurrensbegränsning utgör på sikt en allvarlig fara för samhälls >konomin. Folkpartiet anser vidare att följande principer bör vara vägledande för reformer inom den statliga affärsverksamheten. För det första: All myndighetsutövning måste helt skiljas från affärsverksamhet. För det andra: Monopolinslagen i affärsverken kan i stor utsträckning slopas. De motiv som möjligen en gång funnits håller inte längre. Det gäller t.ex. för televerket, där bl.a. den tekniska utvecklingen talar emot monopolställningen. Vi menar att tiden nu är mogen att införa fri konkurrens för all telemateriel som kan pluggas in på nätet. Däremot skall televerket ha kvar myndighetsansvaret och bl.a. se till att vi har ett fungerande telenät. Den konkurrensutsatta delen av televerkets verksamhet bör omvandlas till ett eller flera självständiga bolag, som sedan helt eller delvis kan privatiseras. Samma tillvägagångssätt kan i stor utsträckning tillämpas också för SJ och posten. När det gäller SJ har vi pekat på ett förfaringssätt som vi anser väl värt att pröva. För att öppna möjligheten till både enskilt nyföretagande och anbudskonkurrens skulle man kunna dela upp SJ i ett företag som sköter infrastrukturen och ett som sköter järnvägstrafiken. För skötseln av järnvägarna skulle det nya ”järnvägsverket” svara, på ungefär samma sätt som vägverket i dag ansvarar för vägnätet. Folkpartiet anser att en omorganisering av affärsverken — ungefär efter de riktlinjer som jag här har skisserat — är nödvändig för att uppfylla kraven på konkurrensneutralitet och effektivitet. Men den är också nödvändig för att möjliggöra att konsumenternas krav på service och produkter blir avgörande för verksamheten. Herr talman! Jag avstår vid det här tillfället från att ta upp de statliga företagen. Jag nöjer mig med att hänvisa till folkpartiets reservationer, som jag yrkar bifall till, och våra motioner i ämnet.

Herr talman! Först några ord om Christer Eirefelts inlägg om önskvärdheten av en helt fri konkurrens.

Herr talman! I betänkande 32 från näringsutskottet behandlas i huvudsak statliga affärsdrivande verk och statsägda företag. Betänkandet skildrar en öppen strid mellan, på den ena sidan, intressen som vill sälja ut viktiga nationella tillgångar, underställa råvaruresurser och krafttillgångar en ohämmad spekulativ utveckling och ge privata företag möjlighet att göra profit på tidigare folkägd verksamhet. På den andra sidan står socialdemokraterna i utskottet, som tycker att nuvarande driftsoch maktstruktur inom de statliga verksamheterna är bra. Den tredje ståndpunkten representeras av vänsterpartiet kommunisterna, som dels vill bryta upp maktstrukturen inom Vattenfall, dels skapa en ny strategi för Zenit Shipping och de statliga företagen i Norrbotten. Alexander Chrisopoulos skall i sitt inlägg beröra Zenit Shipping. Vi i vänsterpartiet kommunisterna avvisar bestämt tanken på börsintroduktion eller försäljning av statliga verk och bolag. En försäljning av domänverket skulle innebära ett upprivande av leveransavtalen med inlandssågarna, ojämnare avverkningsvolymer, kapitalförluster för redan anskaffad maskinpark och att grunden för anställningstryggheten för domänverkets arbetare skulle upphöra. Möjligheterna att genomföra virkesfördelningsplaner skulle drastiskt försämras om domänverkets skogstillgångar såldes ut. Tryggheten för ASSI som skogsindustriföretag, med stora leveranser från domänverket, skulle upphöra. De anställda vid ASSI:s olika enheter finge i så fall uppleva råvaruproblem av en helt annan svårighetsgrad än hittills. Reviradministrationen ute i glesbygdskommunerna skulle försvinna, och därmed många jobb där arbetslösheten redan nu är som svårast. Vpk avvisar alltså samtliga de borgerliga förslag som innebär försäljning av statens egendom till privatkapitalet. Vpk avvisar förslaget om försäljning av Vattenfall också av respekt för folkviljan. Linje 2 krävde en nationalisering av samtliga krafttillgångar. En försäljning av Vattenfall skulle vara ett direkt brott mot linje 2:s klart uttalade mening. Vpk-förslaget om en uppdelning av Vattenfall motiveras av att vi tycker att Vattenfall har för stor makt som enskilt företag. Herr talman! Min motion om en ny strategi för de statliga företagen i Norrbotten grundar sig på att jag, tvärtemot vad som hävdas i näringsutskottets betänkande, vill göra de statliga basindustrierna mera oberoende av konjunktursvängningar. Detta skulle kunna ske genom diversifiering, vidareförädling, introducerande av ny teknik och utnyttjande av nya metoder och nya råvaror. Viktiga delar av en sammanhållen statlig strategi för utvecklande av statens egna företag i Norrbotten saknas. En sådan måste utformas på grundval av följande förutsättningar och åtgärder: — Det långsiktiga behovet av nya, fasta jobb med lön som går att leva på. — Behovet av att utnyttja hela mineralinnehållet i utbrutna malmer — ekonomiskt, energipolitiskt och för att minimera restupplagen. — Förädling vid sågverken inleds, vilket är en viktig fråga både för att beakta nationalekonomiska synpunkter, för att öka antalet jobb och för att möta den sågtimmerbrist som rycker allt närmare i tiden. — Utvecklingsförutsättningarna inom SSAB i Luleå tillvaratas, och ett systematiskt arbete inom produktutvecklingen vid detta verk inleds. — En nationell aluminiumpolitik utformas som innebär aluminiumsmältverk i Piteå och användande av Aitikgruvans glimmerförekomster som råvara i aluminiumframställningen. — Åtgärder för ett ännu effektivare uttag ur de stora bäroch svampförekomster som finns i länet vidtas. ASSI, LKAB och SSAB ligger numera direkt under industridepartementet. Detta faktum borde ha lett till att företagen utnyttjats som motorer i ett industriellt förnyelseprogram inom sina resp. branscher. Inget tyder i dag på att industridepartementet har några sådana planer. Det måste alltså till en helt annan målsättning för den statliga företagsoch industripolitiken. Om det är fruktan för handelshinder betingade av s.k. illegala statssubventioner som utgör hindret, borde man kunna hitta konstruktioner för att komma förbi detta. En möjlighet är direktinsatser via någon eller några av löntagarfonderna. Dessa folkägda fonder kunde också inom ramen för nämnda statsägda företag satsas på ett brett komponentprogram, som kunde minska importberoendet för vissa delar av den svenska industrin. Detta kunde i sin tur minska vår industriella sårbarhet och utgöra basen för många nya jobb framöver. Sveriges arbetande människor behöver flera jobb i en framtid. Dessa måste skapas inom sektorer där det inte behövs än mer råvaror och än mer energi för produktframställningen. Vi måste alltså förädla mer, förfina vår teknik och förbättra vår hushållning och återvinning. En sammanhållen strategi för de statliga företagen kunde vara till stor hjälp för att nå de målsättningar jag skisserat. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 6, 10 och 11 och i övrigt till näringsutskottets hemställan i betänkandet 1984/85:32.

Herr talman! Vi behandlar nu näringsutskottets betänkande nr 32. De statliga företagen har under många år varit föremål för debatt och diskussioner. Motioner har väckts med förslag om förändringar och om utförsäljning av vissa företag, men också om en omprövning av Statsföretags verksamhetsinriktning. Efter regeringsskiftet 1982 föreslogs en genomgripande förändring av Statsföretag och en ändrad målsättning för gruppen. Under de senaste åren har det skett stora förändringar inom den statliga företagssektorn. Både affärsverken och de statliga aktiebolagen berörs. Man kan också säga att synen på statligt ägande har förändrats. I flera av de motioner som behandlas i detta betänkande berörs principfrågor om staten som företagare. I andra motioner föreslås försäljning av statliga företag, generellt eller av vissa angivna företag. Detta är i och för sig inget nytt, men i år är motionerna mera konkreta och långtgående. Det kanske ingår i den ”systemförändring” som man från vissa håll vill åstadkomma. En sak som det finns anledning att fundera över när det gäller förslag om försäljning och principer för statlig verksamhet är motiveringarna för detta. Det sägs bl.a. att privata företag sköts effektivare än statliga. Om det nu vore så, borde motionärerna begära att de statliga företag som går mindre bra säljs ut, så att privat företagsamhet kunde göra dem effektiva och lönsamma — men så är icke fallet. Det är alltid de bästa och lönsammaste bitarna som skall säljas ut. Ett annat motiv sägs vara att budgetsaldot skall förbättras och ökningen av statsskulden bromsas. Då vill jag fråga: Vad händer sedan? Ett företag kan säljas av staten bara en gång, och ett företag som genererar god vinst till ägaren säljs väl inte varje år. Eller som någon har sagt: Man säljer väl inte sin bästa mjölkko för att få råd att köpa mjölk. Bakom dessa krav står de partier som under perioden 1976-1982 ansvarade för rekordartat många och stora förstatliganden. Det rörde sig om företag med ca 50 000 anställda, och det var undantagslöst förlustföretag. Självfallet kan man sälja företag inom Procordiakoncernen. Så har skett och sker också i dag. Men vid varje försäljning bör lönsamheten hos den kvarstående verksamheten upprätthållas eller förbättras. Lika klart är att man köper företag, men principen måste vara att de olika företagen passar in i verksamheten och att den statliga affärsverksamheten lämnar ett positivt bidrag till statsbudgeten. Sedan början av 1984 har ca 29 företag eller företagsenheter sålts helt eller delvis. Under samma tid har 21 företagsförvärv gjorts. Det är viktigt att vi har olika ägarkategorier i det här landet: privatägda, statligt ägda och kooperativt ägda. Det är viktigt ur nationell synpunkt men också internationellt. Sverige har internationellt sett en blygsam statlig verksamhet. Genom Statsföretagsgruppen har statsmakterna möjlighet att trygga en inhemsk produktion av viktiga produkter. De har också möjlighet att genomföra vissa önskvärda investeringar eller medverka i industripolitiskt önskvärda strukturrationaliseringar, där sådana annars inte skulle ha kommit till stånd på grund av t.ex. satsningens risk eller storlek. Även ur regionalpolitisk synpunkt är visst statligt ägande av betydelse. Det är dessutom av värde, inte minst inom industrin och på livsmedelsområdet, att statliga företag utgör ett komplement till den helt dominerande privatägda delen av näringslivet. Slutsatsen är att staten som ägare till företag kan driva en aktiv politik på olika områden. Det kan också sägas att Statsföretagsgruppen skall verka under samma villkor som privata företag, dvs. under samma frihet och begränsning vid beslutsfattandet, under samma lagar och regler, dvs. aktiebolagslagen, arbetsrättslig lagstiftning och t.ex. miljölagstiftningen. Det är också värt att notera vad som sades i proposition 1982/83:68, att ”Statsföretag sedan gruppen genomgått en rekonstruktion och konsoliderats bör sträva efter att uppnå en lönsamhet som ger tillfredsställande avkastning på ägarkapitalet”. Vi kan också se att koncernen är i full färd med detta när vi granskar årsredovisningen för 1984. Det mest slående är den kraftiga resultatförbättringen. En annan markant förändring är att antalet anställda i statliga företag inte ökar utan faktiskt minskar. Resultatförbättringen i företagen har flera orsaker, och naturligtvis är en viktig sådan de finansiella rekonstruktioner som har genomförts. Naturligtvis har också statens företag dragit nytta av den omlagda ekonomiska politiken, som medverkat till ökad export, höjd industriproduktion och kraftigt förbättrad lönsamhet. En tredje faktor av stor betydelse är arbetet i företagen på att nå en bättre struktur och en högre effektivitet. Utdelningen i företagen har påbörjats i några fall, även om det återstår — det vill jag påpeka — en hel del för att uppnå de uppsatta målen. Färdriktningen är klar. I en rad reservationer har de borgerliga partierna tillsammans eller vart för sig återgivit sin allmänna syn på statlig företagsamhet och lämnat förslag om försäljning av hela eller delar av företag: en förändring av Förenade fabriksverken till bolagsform, en avveckling av Sveriges Investeringsbank AB och en privatisering av Göta kanalbolag. Herr talman! Jag kommer inte att gå igenom de olika reservationerna. De har redovisats och motiverats av företrädare för de olika partierna. De finns dessutom dokumenterade i utskottsbetänkandet. Låt mig bara säga att utskottsmajoriteten inte delar er uppfattning när det gäller den allmänna synen på de statliga företagen. Vi anser att den statliga företagsamheten är en viktig del i olika ägarstrukturer. Vi delar inte uppfattningen att statliga företag är sämre skötta än privata. Vi delar inte er uppfattning när det gäller metoder för utförsäljning av statliga företag, där det dessutom finns vissa skillnader mellan motionerna från de tre partierna. Vi socialdemokrater delar på den punkten uppfattningen hos finansutskottets majoritet. Vi avvisar således tanken på en omfattande och systematisk utförsäljning av företag och andra tillgångar som en metod att förbättra budgetsaldot. Det är en direkt felaktig politik att sälja ut reala tillgångar för att täcka ett underskott i statens löpande verksamhet. Statliga företag bör kunna avyttras, om detta i det enskilda fallet bedöms motiverat. Sådana affärer bör dock sättas in i ett näringspolitiskt sammanhang och inte utnyttjas för att uppnå kortsiktiga budgetpolitiska förbättringar. När det gäller Förenade fabriksverken finns det enligt vår mening ingen anledning för riksdagen att ta något initiativ, eftersom vi räknar med att regeringen i samband med beredningen av verksledningskommitténs betänkande kommer att överväga frågan om ändrad företagsform för Förenade fabriksverken. Vi delar inte uppfattningen att Sveriges Investeringsbank skall avvecklas. Inte heller delar vi uppfattningen att Göta Kanalbolag bör privatiseras. Jag yrkar alltså avslag på de borgerliga reservationerna. När det sedan gäller de reservationer som vpk har fogat till betänkandet vill jag anföra följande. Angående översyn av Vattenfalls organisation vill jag säga att riksdagen 1982 fattade beslut om en ny organisation för Vattenfall. Syftet var att anpassa verksamheten till de nya krav som 1980-talets energipolitik skulle komma att ställa. Så har också skett. Det finns alltså ingen anledning att nu företa en organisationsförändring. Samma sak när det gäller förslaget angående Zenit Shipping. År 1983 beslutade riksdagen att staten skulle förvärva aktierna i bolaget från Svenska Varv och att bolagets huvuduppgift skulle vara att avveckla Svenska Varvs fartygsengagemang med minsta möjliga förluster för staten. Utskottets majoritet anser att förslaget att omvandla Zenit Shipping till en aktiv rederirörelse är orealistiskt och avstyrker detsamma. Den tredje reservationen från vpk handlar om en sammanhållen strategi för de statliga företagen i Norrbotten. Utskottsmajoriteten anser att de statliga insatserna för Norrbotten framför allt måste inriktas på en differentiering av regionens näringsliv och att det i det syftet är viktigt att främja spridningen av ny teknik till företag inom Umeå högskoleregion. De statliga företagen i Norrbotten har alla möjligheter att anamma ny teknik och att utifrån detta arbeta på att utveckla och förbättra sina företag. Herr talman! Jag yrkar avslag på vpk:s tre reservationer. Jag vill till slut yrka bifall till näringsutskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Lilly Hansson säger att vi vill privatisera bara lönsamma företag. Det är inte en korrekt slutsats. Vi är beredda att privatisera de typer av företag som vi kan finna kommer att skötas rationellare och effektivare i enskild ägo och till vilka det finns lämpliga köpare som kan ta till vara de möjligheter företagen som sådana kan ha. Det är inte fråga om att sälja de guldkantade bitarna av de statliga företagen, utan det gäller att skapa en ny struktur, där vi kan tillföra statskassan betydande medel, samtidigt som vi ser till att vi ökar ägandespridningen i samhället och gör företagen effektivare till gagn för de anställda och Övriga intressenter i det långa loppet. Lilly Hansson angav ett antal olika motiv för att driva Procordia vidare. Sålunda skulle företaget medverka i ett antal investeringar, som annars inte hade kommit till stånd. Det gällde att trygga vissa saker som inte närmare specificerades. Jag noterar att detta egentligen står i strid med vad Roine Carlsson har yttrat. Jag citerar ånyo årsredovisningen från Svenska Varv: ”För statliga företag gäller precis samma villkor som för andra företag.” Procordia skall väl då, Lilly Hansson, följdriktigt agera precis som ett privat företag och inte ha andra motiv eller biavsikter. Då spelar det egentligen inte någon roll ur statsmaktens synvinkel vem som innehar aktierna. Det är snarast en budgetfråga och en ägandespridningsfråga att se till att man får en bättre avkastning genom att amortera dyra skulder i stället för att ge en utomordentligt blygsam utdelning, som det kan röra sig om när det gäller Procordia. Lilly Hansson säger också att statliga företag går bättre. Vi var båda på en information nyligen hos Procordia. Dess årsredovisning har blivit offentlig i dagarna. Där har det skett en direkt resultatförsämring, en avsevärd sådan, under ett högkonjunkturår, där andra företag visar rekordvinster. Ledningen säger själv att man har nått utomordentligt otillfredsställande resultatnivå. Ett enda dotterbolag, gamla Tobaksmonopolet, ger större vinst än hela den församlade företagsgruppen. Svenska varvs miljardförluster och Zenit Shippings gigantiska förluster och likvidationsplikt visar väl ånyo att det finns utomordentliga brister. Nej, lönsamheten i de statliga företagen är inte så bra som man gärna vill göra gällande. Det fordras nya kapitaltillskott. Det har Roine Carlsson klart deklarerat här i kammaren både när det gäller Svenska Varv och när det gäller Zenit. Jag tycker att det finns anledning att utnyttja denna möjlighet till att lägga om strategin till en ny strategi med saneringar av företagen och privatiseringar för att sprida ägandet och sanera statens budget såsom en bieffekt.
Herr talman! Lilly Hansson sade att man inte säljer sin bästa mjölkko för att få råd att köpa mjölk. Det låter ju bestickande men är inte så självklart. Det beror givetvis på vilket pris man får för kon och vilken omvårdnad och produktion man kan räkna med framdeles. Det kan totalt sett bli bättre att kon ägs av någon annan. Att finansiera via aktier är ju ett beprövat och välkänt system. Det har blivit aktuellt även inom energibolag, t.ex. Roslagsenergi. Det är helt klart att detta bolag har dragit väsentliga fördelar av det finansieringssystemet. Viktigt är självklart att åstadkomma ett brett folkligt ägande. Jag kan inte se någon nackdel i att svenska folket får äga Vattenfall i högre grad än i dag. Lika självklart är det mycket viktigt att varje krona som kommer in på aktieförsäljning används för att reducera den dyra statsskulden.

Herr talman! Lilly Hansson sade att det har skett stora förändringar också inom affärsverken. Det är riktigt. Det har lett till svårigheterna att avgränsa de olika verksamheterna, när man har gått in offensivt i konkurrensutsatta delar. Alldeles uppenbart har det funnits skäl till misstanken att man har använt t.ex. monopolvinster för att göra dessa satsningar. Lilly Hansson försökte göra försäljningen av statliga företag till en fråga om budgetförstärkning. Men så är det ju inte. Vi har nu mycket rikliga erfarenheter, som visar att det finns speciella problem förknippade med den här ägarformen. Gång på gång har statens roll som ägare till företag kommit i konflikt med statens övriga roller i samhället. Väldigt ofta leder det direkt till nackdelar för de företag som berörs och blir till ett hinder för utveckling och effektivitet i stället. Vi för folkpartiets del tog mycket riktigt, Lilly Hansson, vårt ansvar för de nödvändiga strukturförändringar som skedde under folkpartiets regeringsår, inte minst av omsorg om sysselsättningen. Men det är inget motiv för att staten skall gå in i verksamheter där produktionen av varor och tjänster redan är tillfredsställande och klaras av de privata företagen. Ju större behovet av insatser från statens sida blir för att t.ex. klara sysselsättning eller en strukturförändring, desto angelägnare är det att staten håller fingrarna borta från den del av näringslivet som ändå fungerar med en effektiv konkurrens. Det skulle vara intressant att höra vad det finns för skäl enligt Lilly Hanssons uppfattning för att staten skall vara krögare, som i SARA-bolaget.

Herr talman! De tre reservationer som vpk står bakom handlar för det första om Zenit Shipping. Det kommer Alexander Chrisopoulos att tala om, varför jag inte tänker ta upp den frågan i min replik. För det andra gäller det Vattenfalls omorganisation. Både Lilly Hansson och jag, var och en från sin utgångspunkt, har säkerligen goda argument för våra ställningstaganden i denna fråga. Med all respekt för Lilly Hanssons förmåga tror jag inte att Lilly Hansson kan övertyga mig. Jag tror mig inte själv om att kunna övertyga Lilly Hansson. Jag skall avstå även från den argumentationen. Beträffande de statliga företagen och en sammanhållen strategi anger Lilly Hansson att hon tycker att man där skall satsa på bl.a. ny teknik. Under den här riksdagsperioden har Lilly Hansson varit med om att avslå vår motion om en nationell aluminiumpolitik. Där var det fråga om en satsning på ny teknik. Lilly Hansson har också senast i dag varit med om att avslå min motion om ett industriellt utvecklingsoch forskningsprojekt, baserat på torv. Där var det också fråga om ny teknik. Tidigare under året har min motion om sågverkens vidareförädling avslagits här i riksdagen. Där var det också fråga om ny teknik. Om Lilly Hansson verkligen tycker som hon alldeles nyss sade, har hon tyvärr lyckats maskera det på ett väldigt effektivt sätt.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten särskilt mycket. Jag vill bara säga till Per Westerberg: Ge ett enda exempel på ett olönsamt statligt företag som ni har föreslagit i era motioner skall försäljas! Jag har i alla fall inte hört något. Beträffande möjligheterna för staten att gå in och hjälpa till med strukturrationaliseringar, där Per Westerberg påstår att jag går emot Roine Carlsson, är det inte alls någon motsättning. Jag behöver bara nämna ett enda exempel. Det är Luxor. Det var väldigt bra att staten kunde gå in som ägare och ta ansvaret. Det går bättre nu, det vet både Per Westerberg och jag efter information från statliga företag i dag. Men det finns problem. Det sade jag också i mitt inledningsanförande. Det finns en rad statliga företag som går med god vinst. Men det finns också en rad som det går dåligt för. Därför blir alltså inte vinsten så stor som den skulle kunna om man inte behövde ta hand om de företag som det går dåligt för. Per Westerberg! Meningen med den rationalisering som man håller på med är ju att även de olönsamma företagen, och de som går något sämre, skall bli bättre. Sedan vill jag till Christer Eirefelt säga att det inte alls är bara budgetförstärkningen som ni tänker på utan det är helt enkelt er syn på statligt ägande som är grunden till era förslag när det gäller utförsäljning av statliga företag — det är bara att erkänna. Jag vill ställa en motfråga: Varför skulle inte staten i SARA vara en krögare? Det går mycket bra. Varför skall inte staten driva ett bra företag inom restaurangbranschen? Det finns inte någon anledning att sälja ut detta företag. Till Paul Lestander vill jag säga att man faktiskt kan använda sig av ny teknik och att man själv kan göra saker inom de statliga företagen i Norrbotten. Vad vi emellertid behöver där är, precis som jag sade tidigare, många olika företag så att man inte blir så beroende av konjunktursvängningarna.
Herr talman! Vi har i våra partimotioner inte preciserat och namngivit företag som skall privatiseras. Vi har gått på principer. Vi tycker inte att det är rimligt att man skall gå ut och varna marknaden och tilltänkta köpare i förväg vilka företag man avser. Det vore direkt olämpligt, tycker vi. Om vi får möjlighet kommer vi självfallet att sälja ut både företag som gör vinster och företag som gör förluster. Vi har ju sett att Procordia, gamla Statsföretag, fortfarande innehåller en lång rad förlustföretag. Det är helt obestridligt att Procordias resultat har försämrats med hela 25 90, drygt 200 milj.kr., under det senaste verksamhetsåret. Det är helt ostridigt att Svenska Varvs resultat har minskat mycket kraftigt och att Zenit Shipping gör fortsatta utomordentligt dåliga bokslut. Jag säger inte att det har skett någon väsentlig resultatförsämring för alla statliga företag som grupp betraktat. Men det är absolut inte några lysande tider för statliga företag. Det är därför som jag, när ni försöker hävda detta, kallar det för en skrytvals. Lilly Hansson sade i sitt inledningsanförande att man skulle använda de statliga företagen för investeringar som annars inte skulle komma till stånd. Det är ju sådant de inte skall syssla med — när politiker initierar det ena eller det andra — utan de skall fungera på vanliga villkor. Detta har Roine Carlsson sagt, och det instämmer jag faktiskt i. Det betyder att man inte behöver ha dessa företag i statlig ägo, utan man kan minska statens räntebörda genom att dra bort skulder som vi får betala 13-14 90 ränta på. På detta sätt skulle man minska budgetunderskottet, precis som man minskar underskottet i andra stora trängda företagsgrupper. Jag tror inte att argumentationen i fråga om detta håller. Jag tror i stället på privatiseringar av statliga företag och saneringar och rekonstruktioner av särskilt stora företag där vi haft svårt att finna andra lämpliga enheter som kan gå in och klara omställningen under socialt acceptabla former. Det var detta man fick göra i slutet på 1970-talet, och det är på detta sätt som vi självfallet skall försöka återvinna så mycket skattemedel som möjligt — genom att återföra dessa företag i enskild ägo; det är ju detta som det hela går ut på.
Herr talman! Jo, Lilly Hansson, nog har vi olika syn på statligt ägande, och visst är det riktigt att det är detta det hela handlar om. Det handlar alltså inte bara om det budgettillskott som Lilly Hansson först gjorde gällande. Ett av skälen till att vi inte ser någon anledning till att staten skall vara krögare och äga SARA-bolagen är att vi tror att det måste till ett tillskott av andra tänkbara ägare för att denna ägarroll över huvud taget skall bli uppfylld, som jag sade i mitt första inlägg. Ett annat av flera skäl är att vi för folkpartiets del är bekymrade över den sammanvävning av olika intressen som statligt företagande innebär, där flera beslutsfattare så att säga sitter på samma stol samtidigt. Vi går då miste om en fri och öppen debatt med klara spelregler mellan staten och näringslivet. Det finns, som Lilly Hansson känner väl till, en rad skäl som bidrar till vår uppfattning att staten inte bör driva företag.
Herr talman! Ja, Lilly Hansson, vi är överens om att det behövs många företag i Norrbotten, men vare sig vi förblir oense eller ej hävdar jag att det behövs en sammanhållen strategi för de statliga företagen ASSI, LKAB och SSAB.
Herr talman! Bara till Per Westerberg: Ni pekar inte ut några speciella företag i era motioner, nej, ni talar generellt om utförsäljning — det är er målsättning. Då är det litet underligt: förstatligande av företag mellan 1976 och 1982 gäller SSAB, Götaverken, Kockumskoncernen, Luxor, NCB, Algots, SweTeco, Kalmar Verkstad, Regioninvest, Ekströms, för att nämna några. Jag kan räkna upp en rad andra också. Jag skulle vilja fråga om någon ser något annat mönster i den här samlingen företag än att det var företag som inte mådde bättre i privat ägo än i statlig. Man skall alltså först förstatliga en massa företag, sedan få dem på fötter och därefter för en billig penning sälja ut dem till privata företag. Det är genomgående i er syn på statliga företag. Jag tycker att ni bör erkänna att det är de bästa bitarna som skall säljas ut. Det är de privata ägarna som är det väsentliga. Vi har en helt annan syn på statlig företagsverksamhet, och vi kan aldrig komma överens med er på den här punkten. Däremot har jag sagt att vi kan både köpa och sälja företag inom den statliga koncernen.

Herr talman! I samband med debatterna kring sjöfartspolitiken har vårt parti under en följd av år understrukit nödvändigheten av en statlig rederiverksamhet med ett samhälleligt ägande av fartyg och ett ökat inflytande för de anställda. Det finns mycket starka sysselsättningspolitiska skäl som talar för det. Vi har föreslagit att det statliga rederiet Zenit borde utgöra den grund som den statliga rederiverksamheten skall utvecklas kring. Det förutsätter att Zenit omvandlas till ett aktivt rederiföretag, anpassat till en omläggning av virkestransporterna från landbaserade till sjöburna genom en ökad kustoch inrikessjöfart. Det är också nödvändigt att en större andel av den svenska utrikeshandeln transporteras på svenska sjöar, vilket kan bli möjligt med en statlig rederiverksamhet där Zenit kan utgöra grunden. Herr talman! Målsättningen med det statliga rederibolaget Zenits verksamhet är att avveckla sig självt genom en försäljning av fartygen så fort marknaden för andrahandstonnage tillåter det. Zenitflottan är för närvarande bokförd i Zenits räkenskaper till ett värde av 3,5 miljarder. Marknadsvärdet hösten 1984 torde inte överstiga 1,5 miljarder. En omedelbar försäljning av Zenits fartyg torde därför vara helt omöjlig utan mycket stora förluster. Vad gäller framtidsutsikterna görs allmänt den bedömningen att marknaden kommer att förbli svår och att risk finns att den försämras ytterligare. Zenit kommer också i framtiden att ha mycket svårt att sälja sina fartyg utan alltför stora förluster och kommer att bli ett förlustbringande företag, om man inte ändrar dess målinriktning och omvandlar det till ett aktivt statligt rederi, såsom vi föreslagit i vår reservation 10, till vilken jag yrkar bifall.